Herr talman! I de inlägg som vi lyssnat till hitintills har frågan om ungdomsarbetslösheten intagit en mycket dominerande plats, och det gör den också i utskottsbetänkandet. Regeringen har ju under den senaste tiden satsat väldigt mycket för att öka sysselsättningen för ungdomarna. Det har vi gjort konsekvent och målmedvetet just därför att arbetslösheten bland ungdomarna är högre än bland övriga arbetstagare. Vi har också gjort det i medvetande om att ungdomarna, som för första gången möter arbetsmarknaden och de problem som där finns, behöver ett särskilt stöd från samhällets sida. Nu vill jag mycket kraftigt understryka att jag anser att den arbetslöshetssiffra som vi redovisade förra månaden — 26 000 — är för hög. Men man får ju i den allmänna debatten ett intryck av att ungdomsarbetslösheten stadigt har ökat. Det är fel. Ungdomsarbetslösheten har minskat, men jag vidhåller att 26 000 arbetslösa är en för hög siffra. Ungdomarna har naturligtvis ingen egen arbetsmarknad, utan ungdomarna är också helt beroende av alla de insatser vi gör på arbetsmarknaden i allmänhet för att åstadkomma mer sysselsättning och för att hålla nere arbetslösheten. Vi har under förra året haft 100 000 fler i arbete än under 1974, och arbetslösheten motsvarade 1,6 96 av arbetskraften. De senaste siffrorna vi har tillgängliga tyder fortfarande på att vi befinner oss i en sådan situation att vi har hög sysselsättning, och vår arbetslöshet är jämförd med omvärldens låg. Men den ekonomiska återhämtning ute i världen som nu är skönjbar går ju inte med någon expressfart, och det får ändå anses troligt att det kommer att dröja innan den blir mer påtaglig.

Vi har ju de senaste åren gjort allt för att söka förmå företagen att behålla sin personal, även om vi är inne i en lågkonjunktur och har svårigheter med avsättningen av produkterna. Vi har gjort det möjligt för företagen att behålla sin personal, dels genom att man har fått använda investeringsfonderna —- som har varit omfattande och betytt mycket för sysselsättningen —, dels genom att ge företagen möjligheter att producera och bygga upp lager. De merkostnader som detta fört med sig har vi varit beredda att hjälpa företagen med. I stället för att permittera sin personal har företagarna fått bidrag för att utbilda den. Det har också många företag gjort. Vi har alltså satt in en hel rad åtgärder för att företagen skall kunna behålla sin personal. Arbetslöshetssiffrorna har också visat att detta har varit framgångsrikt. Jag vill gärna understryka det, mot bakgrund av hur situationen är i västvärlden. Där har man 17 miljoner arbetslösa och procentsiffror på mellan 4 och 9 94. Jag vill också passa på att ge företagarna en eloge. De har visat god vilja och fattat det fina med vår arbetsmarknadspolitik. När vi åter kommer in i en högkonjunktur och det ute i världen blir stor efterfrågan på våra produkter, så har vi bra lager. Men framför allt har företagen kvar sin personal, och den är bättre rustad och utbildad. Detta är alltså den första försvarslinjen, och den har varit framgångsrik. Den andra försvarslinjen går självfallet ute i samhället, med beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning och alla de insatser som vi där har gjort. Denna typ av arbetsmarknadspolitik har uppmärksammats och börjat tillämpas i omvärlden. Vid ett möte i Paris för några veckor sedan med arbetsmarknadsministrarna från industriländerna uttalade man sin höga uppskattning av den svenska arbetsmarknadspolitiken och de medel som har varit vägledande för vår politik. Man antog också en rekommendation som i stor utsträckning präglades av det synsätt på arbetsmarknadspolitiken som vi har. Med denna selektiva eller riktade arbetsmarknadspolitik som utgångspunkt har vi satsat mycket kraftigt på att öka sysselsättningen för ungdomen. Arbetsmarknadsverket har sedan flera år vidtagit särskilda åtgärder inom arbetsförmedlingen för att hjälpa ungdomen med yrkesvägledning, anskaffning av jobb, praktikantarbeten och vidareutbildning. Som utskottets värderade ordförande påpekade har också sysselsättningsutredningen fått bedriva särskild försöksverksamhet med intensifierad arbetsförmedling för ungdomar. Det har man gjort på fem orter. Sedan har arbetsmarknadsstyrelsen på eget initiativ bedrivit motsvarande verk ÅArbetsmarknads politiken 55 Årbetsmarknads politiken samhet på ytterligare ett tjugotal orter. Denna försöksverksamhet har haft ett omfattande program med information, utbildning, uppsökande verksamhet och ökad ackvisition av lediga platser. Man skall också följa de ungdomar som har fått arbete. Detta innebär att man prövar olika former för samverkan mellan arbetsförmedling, skola och kommun. Denna verksamhet, som nu pågått en tid, har enligt helt samstämmiga rapporter givit mycket goda resultat. Därför har regeringen nu beslutat ställa ökade medel till förfogande så att verksamheten kan fortsätta i första hand till årets utgång. Jag kan meddela resultatet av verksamheten på de fem orter där den bedrivits. I höstas hade man i Halmstad 175 arbetslösa ungdomar. Man har nu skaffat jobb åt 125. I Söderhamn hade man 100 arbetslösa ungdomar och är nu nere i 23. I Skellefteå hade man 165 och är nu nere i 46. I Södertälje hade man 300 och är i dag nere i 90. I Karlstad hade man 400 och är nu nere i 190. Siffrorna visar att denna intensiva verksamhet, som gör det möjligt för arbetsförmedlaren att så att säga ta de enskilda ungdomarna i handen och leda dem, ger resultat. Men man får också lägga ned stor möda på att finna jobben. Jag skall återkomma till det. Arbetsförmedlingen förfogar ju inte över alla lediga platser, eftersom det inte finns något åläggande för arbetsgivarna att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen. Vi har också ställt medel till förfogande för statliga praktikantplatser. Det kommunala bidraget med 75 96 till dagsverksbilliga beredskapsarbeten har givit goda resultat när det gäller ungdomarna. Vi får nu rapporter om att man i vissa kommuner har anordnat sådana lämpliga jobb för ungdomar men inte fått tillräckligt med ungdomar till dem. Det finns alltså kommuner som varit så aktiva att de får söka efter ungdomar till dessa jobb. När företagen nu genom den förda politiken försöker att undvika att permittera personal är det klart att det uppstår svårigheter för de nytillträdande på arbetsmarknaden — det ligger i sakens natur och har inte med trygghetslagarna att göra. Man anser sig inte behöva mera personal. — Jag skall återkomma till trygghetslagarna. Inom en snar framtid måste svenskt näringsliv nyanställa personal, dels på grund av en naturlig avgång, dels på grund av den uppåtgående konjunkturen. Vad man behöver är alltid yrkesutbildad personal. Vi har då beslutat att det företag som utbildar en redan anställd och anställer en arbetslös person får 15 kr. i timmen för det. Det är ett sätt att stimulera företagen att i tid se över sin personalpolitik. Vi har vidare som bekant beslutat stimulera företagen med 10 kr. i timmen för alla ungdomar mellan 16 och 20 år som man anställer. En förutsättning för att man skall få dessa bidrag är att man betalar avtalsenliga löner och att rekryteringen sker i samråd med den fackliga rörelsen. Vi har haft en överläggning med företrädare för företagsamheten här i landet, och reaktionerna var mycket positiva. Jag märkte ingen företagare som tyckte att bidraget på 10 kr. i timmen var snålt tilltaget. Avsikten är att dessa bidrag skall utgå till årets slut. Man måste alltid tidsbegränsa sådana här konjunturpolitiska åtgärder. Det gäller också procentsatsen. Man skall inte braka ut med 75 96 i statsbidrag när det inte är nödvändigt för konjunkturen. Den möjligheten skall man ha kvar. I höstas hade regeringen den möjligheten, men vi ansåg att statsbidragen skall höjas i det läge då det är praktiskt och riktigt.

Herr talman! Tack, statsrådet Bengtsson, för beskedet om att det inte är något problem att höja taket när det gäller dessa 10 000 personer. Statsrådet antydde närmast att det var onödigt att ta upp denna fråga, men skälet till att jag berörde den är den formulering som fanns i regeringsmeddelandet där det står att bidrag får utges längst till utgången av år 1976 och att verksamheten bör omfatta högst 10 000 personer. Vi ansåg att om denna åtgärd hade den mycket goda effekt som man räknat med, så skulle denna gräns inte få utgöra något hinder. På den punkten är vi alltså överens. Det var en sak av det statsrådet sade som jag fäste mig alldeles särskilt vid och där jag delar hans uppfattning. Han sade att vi måste se till att ungdomarna inte när de kommer ut från utbildningsanstalterna får vind för våg driva in på arbetsmarknaden. Det är alldeles riktigt sagt, och det är därför som sysselsättningsutredningen så starkt har betonat vikten av att man underlättar övergången från utbildningen till arbetslivet. Det är också typiskt att den första punkten i utredningens långa önskelista på åtgärder är att speciella arbetsmarknadsdagar bör anordnas för de ungdomar som slutar skolan i vår. så att de bättre kan förbereda : sig för inträdet på arbetsmarknaden. Jag tror att det vore klokt att i framtiden ställa mer medel till skolans förfogande just för introduktionen på arbetsmarknaden. Ifrån arbetsförmedlarhåll ser man en brist i att ungdomen inte är twllräckligt förberedd för denna. Vi är överens om att försöksverksamheten har slagit väl ut, och det kommer väl, om jag har tolkat det hela rätt, att bli en samordning mellan de initiativ som sysselsättningsutredningen tagit och den försöksverksamhet som AMS mer enskilt bedriver. Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet: Med hänsyn till erfarenheten, enigheten på den här punkten och effekten, är det tänkbart att denna försöksverksamhet kan utökas? För egen del tror jag att det vore väl placerade pengar.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson ägnade mycket tid åt hur bra den svenska arbetsmarknadspolitiken är, och det var väl i och för sig ingen politiken Arbetsmarknadspolitiken 60 som förvånade sig över det. Jag tror också att det är riktigt att säga att den i varje fall kunde ha varit bra mycket sämre. Men även om vi har fått röna internationell uppmärksamhet för den svenska arbetsnarknadspolitiken på det sätt som herr Bengtsson beskrev får det inte förblinda oss för de problem på vår arbetsmarknad som fortfarande kvarstår. Vi vet t.ex. att det finns en betydande dold arbetslöshet, som inte alltid redovisas i arbetslöshetsstatistiken — en dold arbetslöshet som dessutom är mycket ojämnt fördelad regionalt. I stora delar av landet finns det betydligt sämre möjligheter att få jobb om man vill ha det än vad som framgår av de genomsnittliga sysselsättningsförhållandena i vårt land. Det måste vara en viktig uppgift att åstadkomma en utjämning här. Dessutom finns det särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden som inte heller kan åtnjuta de möjligheter till sysselsättning som finns rent generellt. Det gäller ungdomen. Det gäller kvinnorna. Och det gäller de handikappade. Därför måste vi ta krafttag här. Även om ungdomsarbetslösheten inte ökat utan kanske t.o.m. gått ner något är den fortfarande oacceptabelt hög och det sade också statsrådet. Jag vill sedan ta upp några enskildheter och först det 75-procentiga bidraget till kommunerna. Det var ett dåligt förslag i höstas när vi förde fram det. Det är ett bra förslag nu när det kommer från regeringen. Vad är det egentligen som har hänt med ungdomsarbetslösheten från i höstas till nu som har gjort att vårt dåliga förslag blivit regeringens goda förslag? Det skulle jag gärna vilja ha belyst. När det gäller bidraget till det enskilda näringslivet har arbetsgivarna varit nöjda, och det är klart att bidrag alltid är bra. Men varför sätts taket så att bidragsandelen från staten blir mindre ju bättre löner företaget betalar? Det skulle också vara värdefullt att få förklarat. Både herr Fagerlund och arbetsmarknadsministern har kommit in på det betänkande som vi snart skall behandla och där gjort undantag för företag med mindre än tio anställda. Det är väldigt många företag. och det kan se ut som en stor del av arbetsmarknaden. Men trots allt gäller det bara 12 26 av antalet arbetstillfällen. Och eftersom vi dessutom vet att flyttningsbenägenheten är betydligt mindre i mindre företag kan vi räkna med att det här rör sig om väsentligt mindre än 10 94 av antalet arbetstillfällen som skall tillsättas. Med detta som bakgrund tycker jag inte att det förslag vi framfört är särskilt alarmerande. Däremot är det viktigt att minska byråkratiseringen för de mindre företagen, de med mindre än tio anställda.

Herr talman! Jag måste erkänna att när jag har tillfälle lyssna på landets arbetsmarknadsminister så tycker jag att han brukar göra ett kraftfullt intryck och det är intressant att höra på honom. Men i dag kom jag faktiskt att tänka på Nils Ferlins dikt om Lucidor: I dag var det ”en blek en visa”. Varför? Jo, därför att arbetsmarknadsministern fortsatte uppräkningen av de stödåtgärder åt företagen som är vidtagna för att som han säger hålla produktionen i gång. Det var sannerligen inget kraftfullt tal. Man skulle kunna tänka sig att det blir en annan regering i höst efter valet — jag hoppas att det inte blir det. Men den nya regeringen skulle kunna hänvisa till att under det socialdemokratiska regeringsinnehavet fick företagarna här i landet 11 miljarder per år i stödåtgärder och den skulle kunna säga: Vi fortsätter bara på den socialdemokratiska linjen, för varför skall 11 miljarder vara maximum? Varför skall det inte vara 12, 14, 16 celler 18 miljarder? politiken Arbetsmarknadspolitiken Det finns borgerliga motioner och även reservationer som vi nu behandlar där man inte är nöjd med de stödåtgärder som vidtagits utan där man kräver att stödåtgärder som omfattar tre år skall ökas till fem år och där man yrkar på ökningar från 5 000 kr. till 10 000 kr. per anställd. Man vill bara plocka de svenska skattebetalarna på pengar. Frågan är: Hur långt skall samhället egentligen gå i eu fall som detta? Det var dessa saker som arbetsmarknadsministern inte uppehöll sig vid. Däremot sade han att han ville ”ge företagarna i detta land en eloge för att de förstått regeringens arbetsmarknadspolitik”. Vad skulle det vara för företagare som inte begriper sig på den politiken — när han får nästan hur mycket ekonomiskt stöd som helst? Herr arbetsmarknadsministern nämnde också att företagarna får använda investeringsfonderna. Det tycker jag är en utmärkt väg att gå - i stället för att använda stödåtgärder och skattebetalarnas pengar. Men i det fallet är man, herr arbetsmark nadsminister, rätt ogin mot Norrland. Jag har framför mig de senaste uppgifterna. År 1975 användes 4,4 miljarder kronor av investeringsfondernas medel. Av detta belopp gick exempelvis till Västernorrlands län 33,3 miljoner, men till Gävleborgs län 929 milj.kr. Beror det — herr statsråd — på att man har en kraftfull landshövding i Gävleborgs län? Jag tyckte jag såg honom här inne i kammaren för en stund sedan. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem. Vi har i vår motion gett anvisningar på även kortsiktiga lösningar.
Herr talman! Det är beklagligt att herr Lorentzon inte var road och nöjd med mitt anförande. Det var emellertid inte min avsikt att tillfredsställa herr Lorentzon, utan det var min avsikt att försöka ge en bild av hur vi från regeringens sida bedömer läget och en information om de åtgärder som vi har föreslagit och vilka ytterligare åtgärder vi ämnar föreslå. Om några områden i vårt land har nytta av de bidrag som vi ger företagen så är det ju Norrlandslänen. Jag har ännu aldrig träffat någon kommunalman från Norrland som inte har önskat att vi skulle ge ännu mer bidrag till företagsamheten för att utöka den. Om våra bidrag är så enormt omfattande, är det konstigt att inte fler företag ändå utnyttjar bidragen i de områden där man verkligen kan få så mycket pengar. Jag ber om överseende, herr Nordgren, med att jag inte besvarade frågan om lärlingsutbildningen och det beslut som riksdagen fattade. Den frågan ligger hos utbildningsministern, som just nu är i färd med att bestämma sig för vilken väg han skall gå för att knäcka problemet. Mitt svar är således att frågan vilar i goda händer. Både herr Granstedt och herr Nordgren försvarar förslaget att man skall undanta småföretagen från skyldigheten att anmäla lediga platser och säger: Å la bonne heurc, det är bara 12 96. Men för mig är 12 26 väldigt mycket. Det representerar många arbetsplatser. Nu säger både herr Nordgren och herr Granstedt att det ger inte några nya jobb. Det är i och för sig riktigt. Men hur kommer det sig att arbetsförmedlingarna på de fem försöksorterna har kunnat placera så många ungdomar? Förklaringen är att arbetsförmedlingarna har gått ut och talat med företagen som har haft lediga jobb men inte anmält dessa till arbetsförmedlingen. Det finns alltså arbeten åt ungdomarna som man inte får tag i om inte arbetsförmedlingen lägger ned ett fantastiskt jobb. För att underlätta detta jobb bör vi se till att arbetsförmedlingen har hela arbetsmarknaden till sitt förfogande. Det kan inte vara så besvärligt för småföretagen att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen, i all synnerhet om även dessa är väldigt intresserade av att anställa ungdomar. Herr Fagerlund påpekade att när vi för någon vecka sedan här i kammaren diskuterade ungdomsarbetslösheten med anledning av en interpellation från herr Ahlmark så strök man kraftigt under hur betydelsefulla de små företagen var för sysselsättningen och hur viktigt det var att stödja de små företagen, för de kunde verkligen skapa jobb åt ungdomar. Då är det väl inte för mycket begärt att företagen skall vara med och anmäla sina lediga platser. Kan det vara så besvärligt — om man har den enormt goda viljan att ge jobb åt ungdomarna. som herr Granstedt och herr Nordgren påstår att de har. Var och en som lyssnade till mig fick väl inte intrycket att jag sade att vi har löst våra problem. Jag försökte ge en objektiv beskrivning av situationen, vilka åtgärder som är vidtagna och vilka resultat som obestridligen föreligger. Jag gav inga uppgifter som inte var statistiskt verifierade. Jag underströk mycket kraftigt att vi har stora problem och allvarliga bekymmer därför att konjunkturuppgången ännu inte är så märkbar ute i världen. Jag framhöll också att vi måste hålla en mycket hög beredskap. När det gäller statsbidragen till beredskapsarbeten och stimulansåtgärder fick regeringen redan förra året en fullmakt att använda statsbidrag upp till 75 ?å. Då undrade majoriteten här i riksdagen varför de skulle fatta ett beslut som redan fattats. Regeringen fick 75 26 i sin hand. Vi gick upp till 50 26, vilket gav god effekt. Vi såg sedan att vi behövde 75 26 och vi gick upp dit. Rätt snart kan vi kanske gå ner igen med den procentsatsen. Riksdagen har givit oss en fullmakt och sedan får vi använda vårt sunda förnuft och ta till den procentsats som är erforderlig. Till herr ordföranden i utskottet vill jag säga att jag vidhåller att 10 000 praktikantplatser inom näringslivet för ungdomar mellan 16 och 20 år är en mycket bra siffra — en djärv målsättning. Skulle det visa sig att denna djärva målsättning inte är tillräckligt djärv, har jag redan givit besked om hur vi skall göra. , När det gäller försöksverksamheten för ungdomar vill jag framhålla att vi redan nu kan se hur betydelsefull den är. Därför finns det alt anledning att allvarligt överväga att utöka verksamheten. Eljest försöker arbetsförmedlingen behandla alla lika i en gemensam arbetsför politiken Arbetsmarknadspolitiken medling för kvinnor och män. Först när någon behöver specialbehandling skall han eller hon få det. Men jag anser att det för ungdomen är mycket viktigt att man sätter in specialåtgärder. Därför är jag alltså beredd att utöka försöksverksamheten och så småningom permanenta den del som har med ungdomens arbetsmarknad och sysselsättning att göra.

Herr talman! Vår arbetsmarknadsminister fortsätter att tala om det kära ämnet stödåtgärder. Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern med anledning av vad som tilldrog sig på den socialdemokratiska distriktskonferensen i Kramfors förra söndagen. Efter vad jag förstår, bidrog han till glädjen där. I tidningarna står att arbetsmarknadsministern mycket vältaligt skildrade det ekonomiska stödet till företagen, lagerstöd och annat. I ett referat heter det: ”Smygsocialisering gillar vi, sade Bengtsson och drog ner applådåskor.” Är det fråga om smygsocialisering när man ger stödåtgärder till landets storfinans? Uttalandet måste vara rätt återgivet i tidningarna, för annars skulle det ha dementerats. För att uppehålla mig vid samma konferens så vill jag från en socialdemokratisk tidning återge en hälsning som mötte arbetsmarknadsministern när han kom tull Kramfors. Under rubriken ”Käre Ingemund!” ber man: ”Hjälp oss, vi vill ha hit industrier.” Vad svarar Ingemund på årskonferensen? Det får vi veta i måndagens nummer av samma tidning: Ni skall få högre arbetslöshetsunderstöd i Västernorrland, säger han. ”Det var en blek en visa!” I fråga om de många olika ekonomiska stödåtgärderna till företagen vill jag knyta an till vad Fabriksarbetareförbundet nyligen sagt. Man tar upp dessa stödåtgärder som en stor fråga på sin kommande kongress och spolar helt denna stödverksamhet. Förbundet säger att samhället måste träda in och öka de 5 96 av näringslivet, som är nationaliserade, till 16 26. Fabriksarbetareförbundet menar att det kräver en insats på 6 miljarder kronor och menar att det orkar vi med i detta land när vi kan lägga tiotals miljarder till storfinansen. Man anvisar vilken industri som först bör nationaliseras, men framför allt ställs samma krav som vpk gjort i många år: Stoppa gåvoverksamheten till monopolkapitalet och se till att samhället tar hand om industrierna! När samhället ändå betalar lönerna och annat, kan folket också äga företagen.
Herr talman! När det gäller 75-procentsbidraget till kommunen vill jag säga att jag är helt medveten om au regeringen haft möjlighet att införa detta redan i höstas. Men jag frågade om vad som har hänt när det förslag som var dåligt i höstas, nämligen ett 75-procentigt bidrag till kommunerna, nu blivit ett bra förslag. Varför använde sig inte regeringen redan i höstas av möjligheterna att ge 75 924 till kommunerna? I så fall hade vi redan varit i gång med en omfattande verksamhet på det här området, en verksamhet som nu kunnat starta först en bra bit in på detta år, då vi ser konjunkturuppgången framför oss. Hade det inte varit mycket bättre om verksamheten hade kommit i gång redan i höstas, så som vi motionerade om? Även om vi har givit regeringen möjligheter att ta initiativ, måste också vi från oppositionens sida ta initiativ när regeringen inte utnyttjar de möjligheter som finns, vilket inte har skett förrän sent under denna vinter. Det innebär en beklaglig försening som medfört att många ungdomar har fått gå arbetslösa mycket längre än vad som hade varit nödvändigt. Sedan frågade jag också statsrådet Bengtsson varför man hittar på en bidragskonstruktion när det gäller näringslivet som fungerar så att företagen får de 75 26 som utlovats under förutsättning att de betalar en tillräckligt dålig lön. Ju högre lön man betalar desto mindre andel bidrar staten med. Jag tycker att det är en dålig bidragskonstruktion. Det finns ingen anledning, som jag scr det, att här ha en principiell skillnad mellan kommunerna och företagen när det gäller metoderna att skapa arbetstillfällen. Jag skulle tll sist vilja ta upp något om småföretagen och den obligatoriska anmälningsplikten, även om vi får anledning att diskutera den frågan vid behandlingen av nästa betänkande. Det är klart att 12 ?å är en hel del arbetsplatser. Men jag konstaterade tidigare att omsättningen på arbetskraft i de små företagen som regel är betydligt lägre än i företag i allmänhet. Det kommer alltså inte att bli så att 12 ?6 av de platser som finns att tillsätta kommer från de små företagen. Vi måste vara på det klara med att det är fråga om en betydligt lägre andel. Därför är detta relativt marginellt. Administrationen i de här företagen sköts i allmänhet av företagarna själva på lunchpauser, på kvällar eller nätter. Därför måste man noga se upp innan man lägger ytterligare administrativa bördor på de människor som leder de minsta företagen.

Herr talman! Det var ett värdefullt besked som statsrådet Bengtsson gav beträffande försöksverksamheten med intensifierad ungdomskontakt. Rakt och klart sade han att denna verksamhet gett så pass goda erfarenheter att man kommer att utvidga den och. om det behövs, permanenta den. Tack för det svaret. Statsrådet Bengtsson kom också in på nästa ärende på föredragningslistan, inrikesutskottets betänkande nr 28. Jag har ingenting emot att diskutera det nu, även om det blir ytterligare tillfällen till det senare i dag. Men det är väl ändå att ta i litet väl mycket när statsrådet säger att han tvivlar på äktheten i vår inställning till den här frågan, eftersom vi har en reservation beträffande småföretag. Jag fick nästan en känsla av att när vi äntligen fick det förslag som vi från folkpartiets sida länge försökt pressa fram, så skulle vi ha bytt fot. Det har vi visst inte gjort, herr statsråd. Vi har hela tiden intagit samma ståndpunkt och sagt ifrån att det ger för litet antal jobb i förhållande till arbetet när det gäller anmälningsplikten för småföretag. Av praktiska skäl tycker vi alltså att man t. v. skall undanta småföretag. Vi har satt en gräns vid tio anställda. Vi har klart motiverat vår inställning i inrikesutskottets betänkande nr 28 på s. 10 och 11. Vi intar alltså denna ståndpunkt av praktiska skäl, och vår linje på den punkten har alltid varit klar. Statsrådet har sannerligen inget fog för att betvivla iktheten i våra förslag.
Herr talman! Jag anser att praktiska skäl talar för motsatsen. Arbetsförmedlingen borde av praktiska skäl ha även dessa platser till sitt för fogande. Jag anser att ungdomens intressen i detta fall bör komma först. Det är min principiella inställning till den frågan. Jag svarade i mitt förra inlägg inte på den uppmaning jag fick från herr Eriksson i Arvika alt marknadsföra de nya bidragen till företagen. Detta är en viktig fråga. Jag håller med herr Eriksson om att det tar en viss tid innan de stimulansåtgärder vi beslutat får genomslagskraft. Vi har kommit underfund med det. Och vi skall med alla till buds stående medel sprida information om dessa bidrag. Det kommer snart att ge resultat. Jag skall inte fortsätta herr Granstedts retroaktiva debatt om de 75 procenten i höstas. Det är rätt meningslöst, och dessutom var herr Granstedt i förmiddags inte intresserad av historia utan av nutiden. Men det är en väldig skillnad mellan statsbidrag till kommuner och statsbidrag till privata företag för sysselsättningsstimulans. Det är ytterst få kommunala inrättningar som får betalt för sina tjänster. Däremot får alla företag som har en produkt att sälja betalt för den. Men de som får jobb, oavsett var det är, gör ju ändå ett meningsfyllt arbete. Det finns alltså anledning att ge kommunerna högre stimulansbidrag än privata företag redan av det skälet att privata företag får betalt för sina produkter. Sedan har vi bestämt oss för att kräva att det måste vara avtalsenliga löner. En dellöner är ju högre än andra, men hela tiden är de avtalsenliga. Det är väl mycket sannolikt att om lönerna är högre är också lönsamheten högre, och då är det inte riktigt att arbetsgivaren skall ha mer än 10 kr. i förhållande till den som har låga löner. Av praktiska och andra skäl skall man alltså ha en gemensam, lättadministrerad bidragsform. Eftersom ingen av de företagare och företagsorganisationer som var tillstädes i Haga hade några invändningar mot denna konstruktion och ej heller den fackliga rörelsen, menar jag att det inte finns någon anledning att höja detta stimulansbidrag på 10 kr. till företagen. Till herr Lorentzon vill jag säga att det var en riktigt bra konferens partivännerna hade i Västernorrland. Det var en konferens som slutade i enighetens tecken, vilket inte alla konferenser gör i det där området som bekant. Jag fick en välkomsthälsning i tidningen när jag kom, och när jag gick därifrån var hälsningen lika hjärtlig. Jag hade talat om vilka planer regeringen har för att stödja verksamheten i Västernorrland, och jag mötte ingen otacksamhet, men jag mötte en del oro. Uppgiften att vi skall föreslå riksdagen att höja ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen från 130 kr. till 160 kr. avsåg inte bara Västernorrland, utan hela landet. Det är efter framställning från Landsorganisationen och TCO som riksdagen kommer att få det förslaget av mig. Ja, visst fick jag många fina applåder för det anförande jag höll om smygsocialiseringen. Jag vet inte om herr Lorentzon slumrat till i riksdagen, men sammanhanget är ju följande. De borgerliga partierna skyller oss för att smygsocialisera. Jag tog som exempel varvet i Göteborg och det Årbetsmarknads politiken politiken stöd vi ger det varvet för att rädda sysselsättningen. Jag sade då att är det sådant man kallar smygsocialisering, skall vi vara stolta över det. Jag tyckte det var all anledning att applådera detta, jag hade också applåderat om jag hade hört någon säga det.

Herr talman! Vid denna tidpunkt har de flesta frågorna i inrikesutskottets betänkande diskuterats. Jag skall nöja mig med att ta upp ett par frågor. Jag vill först beröra kvinnornas sysselsättning. Jag vill uttala min glädje över att det trots en konjunkturdämpning skett en fortsatt kraftig ökning av antalet kvinnor i arbetskraften. Sammanlagt förvärvsarbetar över 1,7 miljoner kvinnor i Sverige i dag, och antalet ökar med 70 000-80 000 om året. Samtidigt efterfrågar allt fier kvinnor sysselsättning. Arbetslöshetstalet för kvinnor har under den senaste tiden legat betydligt högre än för män. Många av de arbetsmarknadsåtgärder som vidtagits under de senaste åren har dock i hög grad satts in för att stärka kvinnornas möjligheter att få förvärsarbete.

Antalet kvinnor som genomgått sådan utbildning har ökat väsentligt de senaste åren. Förra året deltog mer än 50 000 kvinnor i arbetsmarknadsutbildning och de allra flesta fick anställning i utbildningsyrket, eller i närstående arbetsuppgifter, inom ett par månader efter kursens slut. Detta bör kanske vara en tankeställare till moderaterna som i reservationen 2 begär en utvärdering av arbetsmarknadspolitiken och då i synnerhet nämner arbetsmarknadsutbildningen som det mest angelägna att utvärdera. Man hänvisar nämligen bl.a. till att man genom utvärderingen vill få fram underlag för om det behövs en omfördelning av resurserna för att trygga sysselsättningen åt bl.a. kvinnor. I utskottsbetänkandet har vi redovisat det betydande utvärderings och översynsarbete som har bedrivits och som bedrivs på arbetsmarknadsområdet. Utöver denna redovisning, som jag inte skall trötta med här, kan det framhållas att det ständigt sker en uppföljning inom AMS när det gäller utbildningsverksamheten och en anpassning till arbetsmarknadens efterfrågan på utbildad arbetskraft. Bristyrkesutbildningen t.ex. har i dagarna utökats till ca 60 yrken. I arbetsmarknadsstyrelsen ingår ju också representanter för arbetsmarknadens parter. Det finns goda möjligheter för dessa att följa upp och påverka utbildningslinjer och kursutbud. Jag har inte från t.ex. arbetsgivarsidans representanter hört någon kritik när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Det borde ju annars ligga nära till hands för dem att tala om om det är något fel på verksamheten. Men moderaterna tycks ju veta bättre, Jag vill dock än en gång slå fast att just för kvinnorna, som ofta varit borta från arbetsmarknaden några år och dessutom ofta saknar yrkesutbildning, innebär arbetsmarknadsutbildningen den bästa språngbrädan ut i arbetsmarknaden. Det är också ett av de instrument som vi har att ta till när det gäller att förändra det traditionella valet av arbete. Eftersom män och kvinnor väljer arbete så traditionellt kan man ju tala om två arbetsmarknader, en kvinnlig och en manlig. Kvinnorna dominerar nästan helt 25 yrkesområden, medan männen fördelar sig på ca 300. Skall vi kunna uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetsliv och samhälle måste vi ovillkorligen bryta det traditionella yrkesvalet. I reservationerna 11 och 12 tar vpk upp frågan om att all yrkesorienterande och platsanvisande personal skall få utbildning i kvinnofrågan och att för arbetsförmedlingarna utfärdas instruktioner om att de skall medverka till att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Ja, allt det här låter ju mycket bra. Men motionärerna och reservanten är enligt min mening sent ute. I de arbetsmarknadspolitiska riktlinjer som statsmakterna antog 1966 ingår att arbetsförmedlingen skall medverka till att rasera -.könsgränserna på arbetsmarknaden. Yrkesvägledningen förutsätts aktivt delta i detta arbete. Det har inrättats en särskild aktiveringssektion på AMS för att underlätta arbetsplacering av kvinnor. Länsarbetsnämnderna har tillförts tjänster som aktiveringsinspektörer som bl.a. ute på fältet skall samordna arbetet när det gäller att avveckla könsbunden rekrytering. Jämställdhetsdelegationen har på olika sätt försökt att finna vägar att bryta könsrollsmönstret, bl.a. genom införande av könskvotering i företag som får lokaliserings-och utbildningsstöd. Vidare bedrivs försöksverksamhet för att få fler kvinnor i typiskt manliga yrken. 1974 tillfördes arbetsförmedlingen ytterligare 100 tjänster med uppgift att medverka i rekryteringskampanjer för att bryta traditionella rekryteringsmönster. När det gäller arbetsmarknadsverkets instruktion så kan det knappast anses behövligt att skriva in något om kvinnorna. Det sker en kontinuerlig utbildning av personalen inom AMS och det finns knappast någon fråga som tagits upp så ofta under senare år som just kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Länsarbetsnämnderna och förmedlingarna får fortlöpande instruktioner när det gäller denna verksamhet. Jag vill personligen deklarera att jag tror knappast att det finns något verk eller någon institution som i så hög grad har engagerat sig i och påverkat utvecklingen när det gäller kvinnornas situation, inte bara på arbetsmarknaden — det är nämligen naturligt att man gör det i egenskap av arbetsmarknadsverk ÅArbetsmarknads politiken politiken — utan även i remissammanhang i alla de frågor man har att ta ställning till. Det finns därför ingen anledning att ge några pekpinnar till AMS och jag yrkar avslag på reservationerna 11 och 12. Däremot vill jag återigen understryka vikten av att vi fortlöpande arbetar för en rimligare yrkesfördelning mellan män och kvinnor. I detta sammanhang måste vi särskilt ägna uppmärksamhet åt de unga kvinnorna och deras yrkesval. Av de 38 000 arbetslösa kvinnorna från den senaste redovisningen var 14 000 under 25 år. En stor del av dessa tillhörde den yngsta åldersgruppen och många har endast grundskola och ingen yrkesutbildning. En stor del av de beredskapsarbeten som nu anordnas för ungdomar sker inom vårdsektorn och helt naturligt blir det i stor utsträckning unga flickor som på detta sätt får en välbehövlig hjälp i en arbetslöshetssituation. Vi vet att det finns ett stort behov av vårdpersonal redan i dag och att denna sektor kommer att växa utomordentligt snabbt. Men det får inte bli så att vårdyrkena även i framtiden helt domineras av kvinnor. Det främjar knappast jämställdheten och därför är det av största vikt att också påverka männens yrkesval och få deras traditionella mönster att brytas. I den stora satsning som nu sker när det gäller att skaffa ungdomar möjlighet till utbildning, praktik eller arbete finns det goda möjligheter att också bevaka denna enligt min mening viktiga fråga. Det pågår också en intensiv verksamhet i syfte att påverka denna utveckling. Låt mig också säga några ord om frågan om anställningstrygghetslagstiftningen, även om den har varit uppe här förut i olika sammanhang i dag. Lagarna har under hela lågkonjunkturen varit av stor betydelse genom att de medverkat till att företagen behållit sin arbetskraft under nedgången i stället för att permitera eller avskeda. När det gäller ungdomarna och kvinnorna har ju dessa grupper ökat i arbetskraften sedan lagen trädde i kraft. Även om ungdomarna har en rätt blygsam ökning kan man konstatera att kvinnornas arbetskraftstal har ökat med 140 000 under denna tid. Det kan således inte sägas att det finns något fog för påståendet att lagarna skulle vara ett hinder för kvinnor och ungdomar. Svårigheterna för ungdom att få arbete torde snarast få hänföras till att de dels i hög grad saknar yrkesutbildning och dels har drabbats av att det rått en dämpad efterfrågan på grund av konjunkturen. | Det är horribelt att moderaterna nu vill urholka lagen och lämna stora grupper utanför en anställningstrygghet och att man tydligen vill göra detta generellt när det gäller ungdomar. Enligt min mening finns det lika stora skäl att skapa arbetstrygghet för unga människor som för andra. Det finns alla skäl att avvisa det yrkande som framställts i reservationen 10. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3, 14 och 15 och i övrigt till utskottets förslag.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

Det får väl prövas när man har fått in remissvaren om det verkligen finns några brister i utbildningen. Jag tycker att den siffra jag nämnde, om de 50 000 kvinnorna, är mycket talande. När jag sedan även kunde bekräfta att de allra flesta fick anställning i utbildningsyrket eller närstående arbetsuppgifter inom ett par månader efter kursens slut tycker jag det bevisar att arbetsmarknadsutbildningen verkligen är av värde. Jag vill även återupprepa att arbetsgivarrepresentanterna i arbetsmarknadsstyrelsen icke haft något att kritisera när det gäller denna utbildning. De har goda möjligheter att påverka användningen av den.

Herr talman! Arbetsmarknadsstyrelsen följer hela tiden utbildningsverksamheten. Det behövs således ingen utvärdering på det här området. Jag talade om hur man nu utökat bristyrkesutbildningen till att omfatta 60 yrken. Det talar väl ändå för att man följer med sin tid och anpassar utbildningen efter de krav arbetsmarknaden ställer.

Herr talman! De insatser som görs på arbetsmarknadspolitikens område kan i betydande utsträckning sägas vara ett stöd för människor som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Personalen på arbetsförmedlingarna lägger ner ett mycket stort arbete på att hjälpa dessa människor med olika åtgärder, som leder till en anställning genom vilken de kan få en trygg försörjning. De senaste årens arbetsrättsliga lagstiftning har inneburit en väsentligt större trygghet för människor i arbetskraften. Inte minst lagen om anställningstrygghet har haft betydelse i det sammanhanget. Det är emellertid helt uppenbart att den lagstiftningen inte tar hänsyn till sysselsättning för de människor som söker komma in på arbetsmarknaden. Den del av lagstiftningen som gäller behandlingen av korttidsanställda, provanställda m.m. tillhör lagens avtalsbara område. På en rad sektorer har regler skapats, vilka kommit att innebära effekter av icke önskad social natur. Det gäller 1. ex. tillfälliga anställningar som hemsamarit för vård av anhörig eller möjlighet att tillämpa provanställningar inom arbetsvården för att hjälpa nya människor in i arbetslivet. Nytillträdande grupper har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden genom att en del arbetsgivare tvekar att anställa människor med tillsvidareförordnande om de inte har arbetslivserfarenhet. Inom vissa sektorer är det över huvud taget svårt för nytillträdande arbetskraft att nå andra anställningsformer än s.k. objektanställningar, dvs. anställningar som upphör när objektet är färdigt. Det finns tecken som tyder på att denna mindre trygga anställningsform tillämpas i större utsträckning efter trygghetslagens tillkomst. Jag har här endast pekat på några förhållanden beträffande effekterna av trygghetslagen, såsom den tillämpas. Enligt min mening finns anledning att särskilt studera dessa tendenser för att möjliggöra en utveckling av trygghetslagen och anpassning av dess tillämpning till vissa allmänt accepterade arbetsmarknadspolitiska och sociala mål. En sådan ut värdering bör ske under medverkan av representanter för bl.a. arbetsmarknadens parter, riksdagspartierna och de båda kommunförbunden. Den grupp inom arbetsmarknadsdepartementet som studerar trygghetslagens effekt bör ges en sådan vidare representation och utökade befogenheter. Genom olika reformer på arbetslivets område har anställningstryggheten förbättrats för de äldre. Det är också nödvändigt att förbättra de äldres möjligheter att erhålla nytt arbete, t.ex. genom att slopa uttaget av ATP-avgifter för anställda över 55 år, som centern har föreslagit. Verksamheten med anpassningsgrupper har en viktig funktion att fylla när det gäller att finna lämpliga arbetsuppgifter för dem som har svårt att finna sig till rätta i arbetslivet. Den utvärdering som skett i AMS regi för att utröna anpassningsgruppernas verksamhet visar, att dessa ännu inte i någon större utsträckning har lyckats rekrytera ny arbetskraft utan främst vidtagit åtgärder för de redan anställda, och det är inom parentes sagt också en mycket viktig och angelägen uppgift. För att nya grupper skall hjälpas in på arbetsmarknaden krävs därför att arbetsförmedlingen utvecklar sitt stöd till anpassningsgrupperna så att dessa kan bredda sin verksamhet till extern rekrytering och samordna verksamheten mellan olika företag. De ständigt stegrade kraven i arbetslivet innebär att allt fler människor har svårt att klara påfrestningarna. Som ett resultat av detta håller två arbetsmarknader på att växa fram: en öppen och en skyddad del. Det måste vara grundläggande för en socialt riktig arbetsmarknadspolitik att motverka detta genom att företagen tar ett större ansvar för att utforma arbetsplatserna så att handikappade kan beredas arbete. Både en utvidgad lagstiftning och ytterligare ekonomisk stimulans kan behövas. Det senare hjälper särskilt under ett övergångsskede. De handikappades sysselsättning i den öppna marknaden måste underlättas. Den halvskyddade sysselsättningen måste byggas ut, liksom stödet till olika arbetshjälpmedel m.m. Nuvarande syn på den enskilde arbetstagaren grundar sig på ett normalprestationstänkande. Härigenom har arbetsmarknaden kommit att indelas i ett A-lag och ett B-lag, där arbetsinsatserna från människor med olika former av handikapp nedvärderas. Denna inställning måste förändras och de handikappade räknas in i den ordinarie arbetskraften. Förutom att de handikappade utgör en betydande arbetskraftsresurs är det nödvändigt att samhället gör insatser för att leda in dem i den sociala gemenskapen. Ett arbete som ger tillvaron mening är därvidlag betydelsefullt. Inte minst stat och kommun måste i ökad utsträckning skapa arbetstillfällen för handikappade, bl.a. genom halvskyddad sysselsättning. Olika lösningar kan tänkas för att bereda handikappade sysselsättning ute i den öppna arbetsmarknaden. Genom frivilliga överenskommelser och genom stöd till företag som anställer handikappade bör man nå fram till tillfredsställande lösningar. På ett stort antal arbetsplatser har under de senaste åren utvecklats politiken Arbetsmarknadspolitiken s.k. anpassningsgrupper, där representanter för löntagarorganisationer, arbetsgivare och arbetsförmedling gemensamt söker finna lämpliga arbetsuppgifter för den som av fysiska eller psykiska skäl har svårt att klara påfrestningarna på sin arbetsplats. Verksamheten med anpassningsgrupper är relativt ny, och den omfattar endast några av de större arbetsplatserna. Det är angeläget att denna verksamhet kan utvecklas såväl kvalitativt som kvantitativt. | Den mest besvärliga situationen har de som av psykiska skäl inte finner sig till rätta på arbetsplatsen. Förhållandena i samhället och arbetslivet gör att dessa blir fler och fler. Ett värdefullt stöd för dessa vore om någon eller några arbetskamrater får möjlighet alt ta sig an deras problem och hjälpa dem till rätta. Ett sådant system bör utvecklas i nära samarbete med de anställdas organisationer och anpassningsgrupperna. Särskilt stora psykiska påfrestningar kan förutses vid nyanställningar där den nya är främmande för förhållandena på arbetplatsen. När det gäller centerpartimotionen 2135 och dess yrkande om en utvärdering av anställningstryggheten anför utskottet: ”Lagstiftningen är av ny karaktär här i landet och att dess verkningar i olika hänseenden var svårbedömbara vid införandet. En gruppp inom arbetsmarknadsdepartementet följer i nära samarbete med parterna på arbetsmarknaden utvecklingen när det gäller den nya lagstiftningen.” Vi har, herr talman — det vill jag understryka - genomfört anställningstrygghetsreformen i stor enighet här i riksdagen. Är det inte då naturligt att vi då också vill vara med om att tillrättalägga de olägenheter till följd av lagstiftningen som gör att sådana grupper som äldre och handikappade kommit i kläm? Inom centerpartiet anser vi det vara av principiell stor betydelse att en parlamentariskt förankrad utredning om utvärdering av trygghets lagarna. här är nödvändig. Jag yrkar därför bifall till reservationen 22. I samband med en utvärdering av trygghetslagstiftningen bör också anpassningsgruppernas verksamhet belysas.

Herr talman! Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden har redan rönt stor uppmärksamhet i den här debatten, och det med rätta. 26 000 är arbetslösa, sade arbetsmarknadsministern. Men vi får inte glömma de 10 000 i arbetsmarknadsutbildning och de 9 000 i beredskapsarbete. De är också i viss mån arbetslösa. Ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden är inte bara ett konjunkturfenomen. Och det är väsentligt att komma ihåg det just nu. Regeringens väl publicerade åtgärder mot ungdomsarbetslösheten är till betydande del av-kortsiktig natur. Det är fråga om beredskapsarbeten — även om de kallas praktikarbeten —i den statliga och den enskilda sektorn. De statliga praktikjobben, betalade av AMS, tår slut den 1 juli. Ungdomsarbetslösheten tar inte slut den 1 juli. Det som kännetecknat ungdomarnas situation på arbetsmarknaden under 1970-talet är just att vi haft för många arbetslösa ungdomar också när konjunkturerna varit goda. Vi behöver en bättre skola, som ger en bättre yrkesförberedelse och mindre skolleda. Vi behöver en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv, så att övergången mellan utbildning och arbetsliv underlättas. Vi behöver fler praktikplatser för att ge ungdomarna yrkes och arbetslivserfarenhet. En praktikplats kan ge den unge det första, betydelsefulla fotfästet på arbetsmarknaden. Flera av dessa krav framfördes i moderata och andra borgerliga motioner till förra årets riksmöte, och det är glädjande att nu kunna konstatera att såväl arbetet i sysselsättningsutredningen som en del av förslagen 1 SIA-propositionen överensstämmer med dessa riktlinjer. Herr Eriksson i Arvika nämnde folkpartiets s.k. garanti, och jag vill gärna ta tillfället i akt att förklara vår ståndpunkt. Garanti är folkpartiets uttryck, som folkpartiet gärna får behålla: Vad vi inom moderata samlingspartiet tycker är väsentligt är att betona att samhället har ett ansvar för att de unga har en meningsfylld sysselsättning i form av antingen utbildning eller arbete. De ungdomar som lämnar skolan måste få möjlighet till arbete, praktik eller fortsatt utbildning. De skall erbjudas arbete, praktik eller utbildning. Vi vill också ha en uppsökande verksamhet som i första hand riktar sig till de ungdomar som lämnar grundskolan eller avbryter gymnasiestudierna. Herr Fagerlund tycker inte om folkpartiets s.k. ungdomsgaranti, och det har jag förståelse för. Men jag begriper inte varför socialdemokraterna har reserverat sig mot utskottets skrivning på s. 20: Vad utskottet där säger .och ger regeringen till känna är ju nästan ord för ord vad som står i sysselsättningsutredningens betänkande på s. 245, vilket även utredningens socialdemokrater står bakom. Socialdemokraterna betonar i sin reservation att det behövs utökade befogenheter och resurser för samhället, och det är ju ett vanligt krav från socialdemokratiskt håll. Låt mig då peka på några insatser som staten kan göra redan i dag utan så mycket flera befogenheter. Staten kan inrätta fler praktikplatser, många fler — och då talar jag inte om de beredskapsarbeten som försvinner den 1 juli. Staten, i detta fall socialstyrelsen och skolöverstyrelsen, skulle kunna göra något åt sjukvårdsutbildningen, som på grund av stelbenta läroplaner är en flaskhals både för de unga och för sjukvårdshuvudmännen. Vid månadsskiftet februari-mars fanns det över 4 000 lediga platser inom sjukvården. Och hur ser det ut på ut politiken 75 politiken bildningssidan? 4460 personer sökte hösten 1975 till femterminersutbildning för sjuksköterskor. 800 antogs. Det tål att påpekas att arbetslösheten är särskilt stor bland de unga flickorna, som gärna söker sig till vårdyrkena. Socialdemokraterna säger inte i sin reservation vilka ökade resurser och befogenheter man avser. Men herr Fagerlund har faktiskt gett besked här i dag, och det är ett ganska häpnadsväckande besked och något av en nyhet. Det är tydligen obligatorisk platsförmedling socialdemokraterna avser. Organisationer och företag skall vara tvingade att anställa de personer som arbetsförmedlingarna anvisar. Jag vill med anledning härav ställa några frågor till socialdemokraterna. Skall också de arbetssökande vara tvingade att ta de platser som förmedlingen utser åt dem? Och vad händer med fackets medbestämmanderätt? Vi har ju kunnat läsa i tidningarna att det är LO:s avsikt att träffa kollektivavtal om personalfrågorna. Skall nu AMS bestämma i stället? Och hur skall AMS kunna klara denna nya jättelika uppgift, när man inte ens klarar den vanliga förmedlingen i dag? Jättelik tvångsstyrning och jättelik byråkrati är följden av herr Fagerlunds förslag. : Sedan en liten kommentar till de 40 medicinerna till näringslivet, som ju också herr Lorentzon har haft så roligt åt här i dag. Herr Fagerlund glömde att nämna giftet: löneskatten. Vid regeringens överläggningar med näringslivet om arbetslösheten häromveckan framkom ett par intressanta saker. Bl. a. underströk representanterna för näringslivet värdet av den företagsinterna utbildningen. Herr Nordgren har i dag redan varit inne på denna fråga. Utbildning på arbetsplatsen ger ungdomen en chans att få fast fot i arbetslivet. Detta är värt att uppmärksamma därför att den företagsinterna utbildningen visats ett sådant ointresse från statsmakternas sida under senare år. Så sent som i höstas röstade socialdemokraterna emot ett enigt borgerligt förslag om att förbättra villkoren för den företagsinterna utbildningen. Här, herr Fagerlund, finns plats för initiativ från statsmakternas sida. Som jag ser det är ungdomsarbetslösheten den svenska arbetsmark . nadspolitikens akilleshäl. Det gäller den politik som statsrådet Bengtsson här så berömt. Det går nämligen i viss utsträckning att lagstifta om fast jobb åt dem som redan har ett jobb men inte att lagstifta fram nya jobb. Och det är de nya jobben ungdomen behöver. För de nytillträdande på arbetsmarknaden är tillgången på lediga platser av avgörande betydelse, och ett bättre näringspolitiskt klimat skulle kunna minska arbetslösheten för de unga.

Herr talman! Jag skall inte ta upp en debatt om näringslivets klimat, arbetsgivaravgifter och allt detta: Vad som närmast föranledde mig att begära ordet var helt enkelt fru af Ugglas uttolkning av vad utskottet har skrivit. Det är ju en himmelsvid skillnad mellan den uttolkningen och den som utskottets ordförande gjorde här från talarstolen för en stund sedan. Jag som bara har folkskola bakom mig gick faktiskt till Svenska akademiens ordlista och såg efter vad det är för skillnad mellan garanti och tillförsäkran: Vid ordet tillförsäkran hänvisades till garanti. När fru af Ugglas säger att samhället har ett ansvar för att ungdomen skall få möjligheter till — och erbjudas — arbete eller utbildning, så är det precis vad vi har sagt i detta sammanhang. Jag blev verkligen förvånad över att med den uttolkningen av detta utskottsbetänkande antingen folkpartiet eller moderaterna inte skulle kunna gå med på det.
Herr talman! Den uttolkning jag just har gjort här i kammaren står jag fast vid. Det som förvånar mig är att herr Fagerlund har ansett det nödvändigt att reservera sig mot utskottets skrivning med tanke på att socialdemokraterna i sysselsättningsutredningen inte reserverat sig mot sysselsättningsutredningens skrivning.
Herr talman! Jag har inget ansvar för sysselsättningsutredningens betänkande, och det har ingen annan av de socialdemokrater som sitter i inrikesutskottet heller. Vi har faktiskt läst utskottets skrivning ungefär som folkpartisterna har läst den, och det är därför vi har reserverat oss. Hade vi fått förklaringen att det egentligen står någonting annat än det gör, så kanske vi inte hade behövt avge någon reservation.

Herr talman! När det gäller den här sista frågan, som fru af Ugglas och herr Fagerlund var litet oense om, nämligen vad man menar med garanti eller tillförsäkran, har vi från folkpartiets sida tolkat det så att detta innebär samma sak. Jag tror alltså det är riktigt som herr Fagerlund sade, sedan han läst i ordlistan, att det innebär samma sak. Därför har vi kunnat acceptera ordet tillförsäkran i stället för ordet garanti, som användes i fjol. Själva sakfrågan har ju refererats i tidigare anföranden. Låt mig säga att det torde vara en samfälld uppfattning att läget på den svenska arbetsmarknaden fordrar en hög beredskap och reella insatser för att behålla sysselsättningsgraden. Detta har framgått av tidigare inlägg i debatten - bl.a. klart och tydligt av arbetsmarknadsministerns anförande. Inom många branscher är läget fortfarande gynnsamt, men en del branscher besväras uppenbarligen av betydande svårigheter. Det gäller inte minst inom exportindustrierna. Lågkonjunkturen och ett pressat prisläge har gjort att lönsamheten sjunkit inom vissa branscher. Blir det ingen avgörande förbättring av den internationella konjunkturen kommer svensk industri på många områden fortfarande att få arbeta under ett hårt klimat. Visserligen är arbetslösheten relativt låg i jämförelse med förhållandena politiken politiken i utlandet, men antalet varsel ökade starkt under fjolåret, och varslen om korttidsarbete blev alltmer omfattande. Det var särskilt markant under fjärde kvartalet 1975. Men det skall betonas att företagen i stor utsträckning försökt behålla sin arbetskraft, och jag tror det kan vara av värde att stryka under att företagen för sin del har gjort stora ansträngningar för att hålla sysselsättningen uppe. Utskottets ordförande har tidigare i debatten berört bl.a. ungdomsarbetslösheten och — liksom andra talare — framhållit vikten av att åtgärder sätts in för att man skall komma till rätta med densamma. Jag ber att få instämma i de synpunkter som herr Eriksson i Arvika har anfört i denna fråga. Enligt min mening måste sysselsättningspolitiken vara inriktad på att man snabbt skall kunna sätta in åtgärder så att en ytterligare försämring på arbetsmarknaden förhindras. Från folkpartiets sida har vi i partimotionen 652 föreslagit en rad åtgärder som vi menar är värdefulla inslag i en sådan politik. Det framgår av debatten att vi i många frågor är relativt ense inom utskottet. I den mån det har varit avvikande meningar får de väl tas som uttryck för att man särskilt vill betona en del detaljfrågor där man väckt motioner som ligger till grund för reservationer eller särskilda yttranden. Jag skulle, herr talman, efter detta bara beröra några reservationer som herr Eriksson i Arvika och jag har fogat till utskottets betänkande. I reservationen 13 tar vi upp frågan om flyttningsbidragen — täckningen av de faktiska flyttningskostnaderna för arbetssökande som måste flytta till en annan ort. Sysselsättningspolitiken bör i första hand vara inriktad på att skaffa fram arbetstillfällen i de regioner där bristen på arbete och därmed undersysselsättningen är störst. Regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga åtgärder är ett led i den verksamheten. Det är viktigt att det kan leda fram till en varaktig sysselsättning. Inte minst för unga människor har det stor betydelse genom att det skapar en meningsfullhet i arbetet. Det kan då vara anledning notera att de regionalpolitiska insatserna inom bi. a. stödområdet på ett påtagligt och effektivt sätt har lett till att utflyttningsströmmen, som under 1960-talet var så stark, nu har hejdats och att vi i stället har fått en befolkningsökning inom stödområdet och i skogslänen. Självklart är det ett bra komplement till de långsiktiga åtgärderna att i speciella situationer starta beredskapsarbeten för att lösa akuta sysselsättningsproblem på arbetsmarknaden. Men man kan komma i den situationen att en arbetssökande för att få varaktigt arbete måste flytta till annan ort. Flyttningsbidragen är då en form för att underlätta en sådan omställning. Att de kostnader . som uppstår vid en flyttning inte skall betalas av den arbetssökande själv är numera en allmänt accepterad uppfattning. Det utgår därför bidrag till flyttningen och dessutom ett omställningsbidrag för andra kostnader som hör samman med en flyttning till annan ort. Men bidragen har i en del fall visat sig otillräckliga för att täcka de faktiska kostnader som uppstår. Kostnadsökningarna har också gjort att det blivit en eftersläpning i justeringen av dessa bidrag. Folkpartiet har tidigare år i motioner föreslagit att flyttningsbidragen skall värdesäkras, och i en partimotion till årets riksmöte har vi yrkat att flyttningsbidragen i princip bör täcka de faktiska flyttningskostnaderna. Sysselsättningsutredningen, som i dag har nämnts i olika sammanhang, har i den frågan i princip samma uppfattning, och enligt utredningens beräkningar skulle en täckning av de faktiska kostnaderna leda till en fördubbling av flyttningsbidragen. Utredningen föreslår därför att utvecklingen av de faktiska kostnaderna vid flyttning i fortsättningen bör följas med uppmärksamhet. I en motion och en reservation föreslår vi därför att denna princip slås fast av riksdagen redan nu, så att man därmed lägger en grund för den allmänna översyn av de olika flyttningsbidragens detaljutformning som aviseras i budgetpropositionen. Detta har vi yrkat i reservationen 13, som jag nu ber att få yrka bifall till. Reservationen 17, som jag också skall säga några ord om, har anknytning till förslagen i budgetpropositionen om bidrag till arbetsmarknadsutbildning. I detta fall gäller det utbildningen inom vårdyrkena. Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar att omkring 100 000 personer innevarande budgetår kommer att påbörja arbetsmarknadsutbildning. Av kvinnor som har erhållit utbildning under 1974/75 har 13 26 erhållit arbetsmarknadsutbildning inom vårdområdet och 14 26 inom kommunal hemservice. - Inom vårdsektorn ställs som bekant allt större krav. Vårdbehovet fortsätter att växa. Allt fler människor blir i behov av vård, och allt fler människor blir därför sysselsatta inom denna sektor. Sjukvården kräver mer personal, bl.a. genom utbyggnad av vårdinstutionerna och på grund av arbetstidsförkortningar. Det är också omvittnat att vårdpersonalen många gånger arbetar under pressande förhållanden och inte har den tid som vore önskvärd för att kunna ägna sig åt de vårdbehövande och ge en mera personlig omvårdnad. Det råder bl.a. brist på sjuksköterskor, detta trots en fortlöpande utbildning varje år. De senaste åren har antalet utexaminerade sjuksköterskor sjunkit. År 1974 utexaminerades sålunda 2 823 sjuksköterskor, och år 1975 var antalet 2 769. Där har det alltså blivit en minskning, även om den inte är så stor. Den personliga omsorgen om patienter inom den slutna sjukvården förutsätter kraftfulla åtgärder för att öka tillgången på utbildad personal. Nuvarande personalbrist måste i första hand motverkas genom utbyggnad inom den reguljära utbildningen i vårdyrkena. Men för att bristen på utbildad personal inte skall bli större är det nödvändigt med energiska åtgärder för att bl.a. få flera utbildade sjuksköterskor yrkesverksamma. politiken politiken Vi har därför i motion 2085 föreslagit ökade bidrag till reaktiveringskurser för sjuksköterskor och utbildning av sjukvårdsbitriden. Det bör vara möjligt att utbilda minst 1 500 personer ytterligare. Sådana åtgärder skulle kunna vidtas inom arbetsmarknadsutbildningens ram. Det skulle underlätta för tidigare yrkesverksamma att återgå i tjänst. I reservation 17 har vi yrkat på ett ökat bidrag till sådan utbildning. : Fullt bidrag bör kunna utgå för att täcka kostnader för aggregat och för de ändringar som erfordras för att den handikappade skall kunna utnyttja fordonet. Priset på bilar har emellertid de senaste åren kraftigt stigit. Det kan därför bli stora svårigheter för många handikappade vid anskaffandet av fordon. I budgetpropostionen föreslås en höjning av det högsta bidragsbeloppet. Vidare föreslås att de inkomstgränser som ligger till grund för bidragets storlek skall justeras upp och att vissa förenklingar skall vidtas. Men den reform som nu görs får enligt vår uppfattning ses enbart som ett steg på vägen. En fortsatt ökning av stödet till handikappfordon framstår som angelägen. De förslag som framförs i motionen 684 kan utgöra underlag för en framtida fortsatt reformering. Bl. a. borde en höjning av statsbidraget göras så att full kostnadstäckning erhölls vid köp av bil med lägsta godtagbara standard. Vidare borde ändrade inkomstprövningsregler införas så att den övre inkomstgränsen höjdes till 50 000 kr. och den lägre sattes i paritet med denna. När det gäller bruttoinkomstberäkningen bör handikappersättningen icke medräknas som inkomst. Enligt motionärernas och reservanternas uppfattning är det angeläget med ytterligare förbättringar av stödet ull de handikappade i detta avseende. Det gäller i många fall personer som är helt beroende av handikappfordon för att komma ut i arbetsliv och skapa kontakter utåt. Det har varit en lång debatt, och det har framförts många värdefulla synpunkter på sysselsättnings och arbetsmarknadsfrågorna. Som jag sade tidigare har det rått enighet kring de väsentliga linjerna. Jag tror det är angeläget att riksdagen och regeringen är överens om att allt bör göras för att hålla sysselsättningen uppe. inte minst gäller detta den grupp som spelat en så väsentlig roll i debatten här i dag, nämligen ungdomen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en rad motioner tagit upp problemen med sysselsättningen. Vårt parti har ställt otaliga förslag som om de blivit tillstyrkta och genomförda, skulle ha löst en rad av dessa problem. Att göra det kapitalistiska samhället helt fritt från arbetslöshet är en omöjlighet. Arbetslösheten är en produkt av själva Sy stemet. Den är en tung del i kapitalismens förtryck av lönearbetarna. Arbetslösheten drabbar inte bara dem som inte har fått något arbete eller som har mist sitt arbete — den drabbar alltid hela arbetarklassen. Den skapar oro och otrygghet på hela arbetsmarknaden. Arbetslösheten används också i lönenedpressande syfte från arbetsköparhåll. Den används ofta som medel att splittra arbetarna och skapa motsättningar dem emellan. Arbetslösheten slår särskilt hårt mot vissa arbetarkategorier. Genom hårda rationaliseringar och höjt arbetstempo slås många äldre ut från arbetsmarknaden. Genom specialisering och en alltmer komplicerad produktionsprocess utestängs större delen av ungdomen från arbetslivet. Det finns arbetsköpare som egenmäktigt har satt åldersspärrar för nyanställning, exempelvis att den som skall anställas skall ha fullgjort värnplikten eller inte ha fyllt 40 år. Härigenom sätts en spärr neråt så att alla ungdomar under 20 år är på förhand utestängda från att få ett arbete, och en spärr uppåt så att de som har nått en ålder av 40 år eller mer utestängs. Detta sker för att arbetsköparna på förhand skall kunna försäkra sig om den allra bästa och effektivaste arbetarstammen — allt i akt och mening att säkerställa den för kapitalet heliga profiten. Här tycker man att arbetsmarknadsmyndigheterna skulle ha gått in och med hjälp av lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder stoppat sådana metoder som egenmäktigt tillämpas av vissa arbetsköpare. Genom lagen om medbestämmande i arbetslivet, som vi kommer att behandla här så småningom och förhoppningsvis anta, kanske vi får möjlighet att rida spärr mot dessa reaktionära och diskriminerande metoder. Att kvinnorna är en annan stor grupp som fortfarande stöts tillbaka och diskrimineras i arbetslivet torde stå klart för alla vid det här laget. Med anledning av våra yrkanden om jämlikhet för kvinnorna i arbetslivet sades det tidigare i debatten från socialdemokratiskt håll att vi är sent ute och att den frågan har tagits upp långt tidigare. Det är väl inget större problem vem som först har väckt den frågan, huvudsaken är att vi är överens om att kraftåtgärder verkligen skall tillgripas för att uppnå de mål som man har satt upp. För att understryka att vårt parti faktiskt har tagit upp denna fråga mycket tidigt skall jag emellertid citera ur motionen 418 i andra kammaren år 1960. De sista styckena i den motionen lyder: "Uppdelningen i typiskt manliga och typiskt kvinnliga arbeten måste försvinna och den processen kommer att underlättas av den tekniska utvecklingen. Både samhällets och de enskilda individernas intressen kräver, att kvinnornas väg till verkligt likaberättigande på alla samhällslivets områden påskyndas. Erfarenheten har visat, att Sveriges författning bör innehålla grundsatser, som garanterar kvinnornas faktiska likaberättigande i hem, skola och samhälle.

Detta är väl ett bevis för att vårt parti inte har försummat de här frågorna. Säkerligen skulle man kunna finna motionskrav av liknande slag från vårt parti av väsentligt tidigare datum. Men den frågan behöver vi ju inte diskutera nu. Jag skall nu gå in på motionen 1860 angående det kontanta arbetsmarknadsstödet, vilken behandlas i detta betänkande. När vi nu har ett näringsliv som till mer än 90 26 ligger i privat ägo och helt styrs av kapitalismens lagbundenhet, där arbetslöshet är oundviklig, borde samhället se till att de som drabbas hårdast av kapitalismens verkningar får sin försörjning tryggad på ett tillfredsställande sätt. En del initiativ har tagits från regeringens sida som syftar till lösningar i den vägen. Det senast aviserade förslaget att höja ersättningarna från arbetslöshetskassorna är ett sådant initiativ. Där höjs nu ersättningen till 160 kr. per dag. Detta är nödvändigt och helt riktigt. Men det är både inkonsekvent och oförklarligt att regeringen inte ansett det nödvändigt att också se över ersättningarna till dem som inte är berättigade till a-kasseersättning. Det gäller i första hand ungdomar som blir arbetslösa och inte hunnit kvalificera sig för ersättning från kassorna. Det gäller också äldre arbetare som är utförsäkrade och som gått arbetslösa lång tid. Dessa kategorier är hänvisade till att existera på en ersättning av 45 kr. om dagen. Denna ersättning är skattepliktig och utgår fem dagar i veckan, dvs. med ett belopp som understiger existensminimum. Dessa människor måste för att klara sitt uppehälle något så när gå till det sociala och tigga mer pengar. Kommunerna får således bära en stor del av försörjningsbördan för dem som ställs utan arbete och inte har rätt till ersättning från a-kassorna. Det torde vara välbekant i denna församling att de allra flesta kommuner i dag dras med stora ekonomiska svårigheter. Det kan då inte vara riktigt att ytterligare belasta kommunernas ekonomi. Detta skulle kunna medföra att man tvingas tillgripa en höjning av kommunalskatten, vilket i sin tur hårdast drabbar lönearbetarna och andra låginkomstgrupper. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen rest krav på en höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet. Till årets riksdag har vårt parti upprepat kravet från i höstas, att det kontanta arbetsmarknadsstödet skall höjas till 75 kr. för hel dag och 38 kr. för halv dag. Det skulle innebära en kostnad på omkring 25 miljoner enligt de beräkningar som gjordes i anslutning till vårt partis motion i höstas. Alt göra en exakt beräkning av merkostnaderna är naturligtvis inte möjligt. Men en sak är tämligen klar. Det skulle i dag inte kosta lika mycket som man kom fram till vid beräkningarna 1975. De åtgärder som har beslutats beträffande subventionering av lönekostnader med 75 90 till de kommuner som anställer mer ungdom kommer att verka så att många av de ungdomar som i dag är hänvisade till kontant arbetsmarknadsstöd erhåller arbete i stället. Därmed blir belastningen inte så stor som tidigare beräknats. Att i dag avslå vänsterpartiet kommunisternas motionskrav på en höjning från 45 till 75 kr. per dag är oförståeligt och oförsvarligt. Det tycks vara så att både borgare och socialdemokrater anser att det är möjligt att leva på 190-200 kr. i veckan. Det är nämligen det belopp som kvarstår när skatten är dragen. I höstas åberopades finansiella skäl som motiv för ett avslag. I dag hänvisar utskottsmajoriteten till att riksdagen inte bör ändra sitt nyligen fattade beslut — i högsta grad en egendomlig motivering.

Ställer man detta i relation till vårt motionsyrkande, som i direkta kostnader innebär mellan 15 och 20 miljoner, blir man minst sagt förvånad över att inrikesutskottet ånyo föreslår avslag på ett så berättigat krav som en rimlig ersättning till dem som ställs utan arbete. Det hade varit bra mycket vettigare att minska anslagen till krigsmakten och använda dessa pengar till förbättringar av standarden för dem som har det sämst ställt i samhället. Och det är naturligtvis inte bara de arbetslösa. Men de som drabbas av arbetslöshet och är hänvisade till att på något sätt leva på det nu gällande kontanta arbetsmarknadsstödet hör utan tvivel dit.

Herr talman! Jag har i första hand begärt ordet i det här sammanhanget för att ta upp en fråga som ligger litet vid sidan av den arbetsmarknadspolitiska debatten men som inte är mindre viktig för det. Men innan jag går in på den måste jag säga några ord om meningsutbytet mellan herr Fagerlund och fru af Ugglas. Det gäller en mening i utskottsbetänkandet som lyder: ”Den inriktning av åtgärderna som nu angivits innebär att samhället tillförsäkrar alla ungdomar möjlighet till arbete, utbildning eller praktik.” Jag understryker här orden "möjlighet till arbete, utbildning eller praktik”. | Nog tycker jag att detta är ett skäligt krav på samhället när det gäller ungdomarna. Om de sedan inte vill använda sig av möjligheterna är det hela ganska hopplöst men vi borde kunna vara överens om att de skall erbjudas dessa möjligheter. Jag är förvånad över att inte de so cialdemokratiska ledamöterna i utskottet kunde gå med på denna skriv politiken Arbetsmarknadspolitiken ning och därigenom undvikit reservationen. Arbetskraften är en viktig delfunktion av totalförsvarets verksamhet. Utbildningen av denna arbetskraft, ersättningspersonal för inkallade och mobiliserade, sker inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Svenska blå stjärnan utbildar djurskötare och traktorförare för bl. a, jordbrukets blockorganisation. Sveriges lottakårer svarar bl.a. för utbildning av personal till frivilligorganisationernas krigskanslier och till krigslänsstyrelserna. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund och Frivilliga automobilkårernas riksförbund utbildar bilförare och biträdespersonal för det civila distributions och transportväseendet, som skall träda i funktion i samband med och efter mobilisering. Personalbristen inom dessa områden är mycket stor. Särskilt allvarlig är bristen på bilförare och medhjälpare när det gäller sjukvårdstransporterna. Inom vissa län är bristen på personal på detta område mycket oroväckande, upp till 80-90 24 är inte ovanligt. Det bör i detta sammanhang framhållas att bristerna beror inte på att det inte finns frivilliga som vill utbilda sig. Nej, anledningen är helt och hållet brist på resurser, brist på pengar för utbildningen. Frivilliga motorcykelkåren är ytterligare en sådan organisation som har motsvarande uppgifter vad gäller ordonnanspersonal vid mobilisering och under beredskap. AMS har ii sin anslagsframställning uppmärksammat bristen på utbildad personal inom dessa områden och därför begärt en fördubbling av anslaget. Det är dock inga stora summor det rör sig om. Det framhålles också att utbildningskostnaderna har ökat dels på grund av kostnadsstegringar i allmänhet, dels på grund av prishöjningar som beslutats av sjukvårdshuvudmännen — landstingen—- och dels på grund av höjda arvoden till lärarpersonal. Departementschefen har kraftigt skurit ner av AMS äskade medel. Och de medel som budgetpropositionen anvisar är inte tillräckliga ens för att täcka kostnadsökningarna, än mindre för att något hämta in den eftersläpning i utbildningsbehovet som föreligger. I utskottsbetänkandet har herr Nordgren och jag i ett särskilt yttrande framhållit att det är absolut nödvändigt att de frivilliga försvarsorganisationernas utbildningsverksamhet tillgodoses bättre ett kommande budgetår än vad som skett i år. Och det är detta som jag med mitt anförande velat ytterligare understryka. I övrigt ber jag att få instämma i de yrkanden som herr Nordgren tidigare framställt i anslutning till föreliggande utskottsbetänkande.
Herr talman! När det gäller att bereda sysselsättningsmöjligheter för ungdomen så har herr Oskarson och jag precis samma uppfattning. Tolkningen av vad utskottet verkligen har skrivit får väl bli en intern affär mellan folkpartiet och moderaterna, som har fullständigt motsatta uppfattningar i detta sammanhang.
Herr talman! Jag har med mitt inlägg här velat klargöra vilken tolkning vi moderater lägger in i detta utlåtande. Jag har väldigt svårt att se att det finns möjlighet att lägga in någon annan tolkning i den mening i utskottsbetinkandet som här diskuterats.

Herr talman! Det var min avsikt att beröra det kanske viktigaste specialproblemet inom arbetsmarknaden — diskrimineringen av kvinnorna. Jag känner inför den glest besatta kammaren djupt det ointresse som tydligen vidlåder denna frågeställning i parlamentarikernas ögon. Herr arbetsmarknadsministern har för länge sedan gått ut ur kammaren. Fru Hörnlund har gått ut. De flesta ansvariga ledamöter av inrikesutskottet på den socialdemokratiska sidan har också gått ut. Jag noterar detta som ” ett ovanligt tydligt och subtilt tecken på parlamentarisk oförskämdhet. Till saken. Vänsterpartiet kommunisterna vill en skärpning av riksdagens direktiv om att motarbeta diskrimineringen. Utskottet anser för sin del att det räcker med nuvarande direktiv. Nu kom arbetsmarknadsministern in. Tack. Varför är det motiverat med en skärpning? Det är motiverat därför att hela terdensen de senaste tio åren är oroande. Det händer inget djupgående. Diskrimineringen kvarstår. Den återskapas i nya former. Det finns inget tecken på något genombrott. Det har, herr talman, varit kvinnoår. Det har tillsatts en jämlikhetsdelegation. Det har hållits tal av statsministern och det har författats resolutioner av partiernas kvinnoförbund. Dvs. inte vpk:s — vi har ju dess bättre inte skjutsat undan våra partikvinnor i något särskilt, segregerat förbund. Men allt detta till trots — situationen är i allt väsentligt densamma för den viktigaste frågan: den ekonomiska frigörelsen och självständigheten för kvinnorna. Fler kvinnor än förut har gått ut på arbetsmarknaden efter 1965, det är sant. Förvärvsfrekvensen har stigit ganska väsentligt statistiskt sett. Men hur ser det ut vid en närmare granskning av siffrorna? Av de kvinnor som sedan 1965 inträtt på arbetsmarknaden i någon form är det en minoritet som har fått möjlighet till självständig försörjning. Av dem har 70 26 blivit deltidsarbetare. Det är som deltidsarbetare kvinnor exploateras. Av alla deltidsarbetare i landet är 96 26 kvinnor. Vad visar detta? Det visar att kapitalismen behöver kvinnornas arbetskraft, men bara till en gräns som den själv vill bestämma. Bara i en roll som den själv kan avgöra. Därför återskapas nu den diskriminering som förr i tiden bestod i att kvinnorna väsentligen hölls utanför allt samhälleligt arbete. Diskrimineringen återskapas nu i den formen Årbetsmarknads politiken politiken att kvinnorna får bli deltidsarbetare, männen heltidsarbetare, schematiskt sett. Detta är, herr talman, ett hot mot kvinnornas självständighet. Deltidsarbetet förutsätter paräktenskapet. Deltidsarbetet förutsätter att kvinnan delvis kan försörjas av någon annan — annars duger hon ju inte som deltidsarbetare i den kapitalistiska produktionen. Särskilt betänkligt är detta för de ogifta kvinnorna, speciellt de ogifta med barn. Det är en snabbt växande grupp —- de är mer än dubbelt så många som för tio år sedan. Men med ökad grad av kvinnligt deltidsarbete får denna grupp det särskilt svårt. De kan ju inte gärna ta deltidsarbete. Det är mest bara de gifta som kan ta deltidsarbete. Kapitalet kan utnyttja äktenskapet. Det kan diskriminera de ogifta föräldrarna. I Sverige har man i många stycken alltjämt en reaktionär syn på föräldraskap och vårdnadsarbete. 98 & av alla ensamföräldrar är kvinnor. De behöver sitt heltidsarbete, sin självständiga försörjning. Men med deltidsarbetets utsträckande hotas denna självständiga försörjning. De kommer i kläm genom den tendens som betyder att procenten som är helt försörjda bland de arbetande kvinnorna faktiskt har minskat de senaste åren på grund av deltidsarbetets stora utsträckning, medan procenten halvt eller delvis försörjda i motsvarande mån ökat. De borgerliga vill i regel ha det så här. De vill inte bara ha en orörd kapitalism. De vill också ha kvinnligt deltidsarbete. Senast i går, i debatten om barnomsorgen, stod de här och mer eller mindre propagerade för det. De tycker tydligen att deltidsarbete är bra för kvinnor. Kvinnor skall ju, enligt deras sätt att se, utöva sin modersroll samtidigt med att de exploateras i arbetslivet. Därför passar deltidsarbete. osjälvständighet och könssegregering bra. Också socialdemokraterna offrar, med sitt reaktionära förslag om arbetstidsförkortningens inskränkande till enbart kategorin småbarnsföräldrar, åt samma könsrollstänkande; om än i väsentligt mindre utsträckning. Så det är kanske förståeligt om alla fyra partierna nu finner varandra i en gemensam utskottsskrivning rörande den här speciella detaljen. De vill inte göra alltför mycket mot diskrimineringen. De vill inte sätta makt bakom orden. Lika oroande är bilden av yrkessegregeringens utveckling de senaste åren. Av de 38 yrkesområden som, enligt statistiken från SCB, arbetsmarknaden kan delas upp i, dominerade männen år 19635 på 32. Kvinnorna var i majoritet på 6. Hur är det i dag? Männen är i majoritet i samma 32 sektorer. Kvinnorna är i majoritet i samma 6 sektorer. Majoriteterna, mätta. i procent, har i de flesta fall knappast rubbats alls. Kvinnorna inte bara dominerar i de klassiska sektorerna — butiksyrken, lägre kontorsyrken, vårdsektorn — utan ensidigheten på dessa stora och växande sektorer har i själva verket stärkts. Männens dominans har inte heller rubbats, t.ex. inom industrin. Männens dominans har stärkts inom gruppen administrativa yrken — dvs. där karriärvägarna finns. Kvinnorna har ryckt in på den pedagogiska sektorn i större utsträckning än förut — därför att pedagogyrken i de lägre graderna blivit talrikare. Om man tar det i stort kan man sammanfattningsvis säga att ingenting egentligen har hänt när det gäller yrkessegregeringen. Ändå menar utskottet att något mer inte behöver göras åt saken. Ja, är man belåten med tendensen behöver givetvis inget mer göras. Hur ser det ut på de områden där rollfördelning och yrkesinriktning påverkas före själva utträdet på arbetsmarknaden? Gymnasieskolans linjeval visar inga nämnvärda ändringar. Det är kvinnlig dominans i överväldigande grad på linjer som leder till lågstatusyrken — vård, hushåll, barn, humaniora. Det är nästan total dominans för män i teknisk-naturvetenskapliga eller andra mer karriärbetonade utbildningsvägar. Ända ner på barnstugorna når inpräglingen av könsrollerna. Det är nästan bara kvinnliga vårdare. Kvinnliga vårdare, som själva förts dit av sin generations yrkessegregering. Det är barn till ensamföräldrar, som ofta dominerar på barnstugorna på grund av de naturliga prioriteringsbestämmelserna i ett bristläge. Ensamföräldrarna är, som jag tidigare nämnt, nästan bara kvinnor. Då kan de ärade kammarledamöterna tänka sig följande. En liten flicka kommer till dagis. Det statistiskt sannolika är att hennes mor är ensam vårdnadshavare. Själv är hon flicka. Hemma sköts hon av en kvinna. På dagis sköts hon av kvinnor. I skolan hamnar hon i det könsrollsbetonade linjevalet. — Vem skulle ge henne stöd i någon annan riktning? Ingen. Skulle hon själv ha kraft och självständighet att bryta ett helt livsmönster? I synnerhet som all veckopress och en mängd etablerade pratmakare ur den äldre generationen dominerar omgivningens idébildning med en traditionell familjesyn. Och detta säger de borgerliga och socialdemokraterna att vi inte behöver göra mer åt än vad vi redan gör. Hur oansvarig får man vara inför den nya generationen kvinnor? Skall inte heller den få se frigörelsen inom räckhåll, eller åtminstone kunna hoppas på den för sina barns räkning? I vårt parti accepterar vi inte de sista tio årens tendens. Den är djupt oroande, och den hotar i själva verket frigörelsen. Den verkar konserverande på diskrimineringen. Den är oroande, inte minst därför att ett slags ny högervåg tycks vara under uppsegling i synen på kvinno och modersrollen, något som indirekt påverkar synen på kvinnorna i arbetslivet. Mårga reaktionära läkare och kvasipsykologer bygger under myten om särpräglade mamma och papparoller. Mot allt det som jag här brett har försökt teckna måste man naturligtvis gripa in på alla områden, och i alla detaljer, där man så kan, med en skärpt attityd. Därför menar vi att vpk-reservationen nr 11 är motiverad. Jag yrkar bifall till den. ÅArbetsmarknads politiken ÅArbetsmarknadspolitiken

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 33 behandlas en motion, där jag tillsammans med några partikamrater tagit upp frågan om anställnings och lönevillkor för praktikanter. Sedan motionen skrevs har frågan ytterligare aktualiserats, eftersom regeringen nu är ute på arbetsmarknaden såväl på den privata som på den statliga och landstingskommunala sektorn för att ragga praktikplatser Vänsterpartiet kommunisterna har naturligtvis ingenting emot att ungdomar får praktisk erfarenhet av arbetslivet, gärna inom flera yrkesområden om de så önskar. Praktisk erfarenhet innan en lång yrkesutbildning fullföljs kunde medverka till att minska den omsättning av arbetskraft som förekommer inom vissa arbetsområden. Vårdområdet är ett exempel där alltför stor andel av de utbildade inte fortsätter inom sitt yrke. Detta påverkar sedan hela personalomsättningen Den är i Stockholm inom vissa områden mer än 75 926. Lärare är en annan yrkesgrupp där omplaceringsfallen ökat oroväckande, och det gäller i samma utsträckning de unga som de äldre lärarna. En utveckling mot studier varvade med förvärvsarbete, som nu diskuteras, är positiv, men hittills har initiativen till inslag av praktik i de längre utbildningslinjerna varit få. För studerande skulle praktiken innebära stimulans till kritiskt tänkande. De borde också med utgångspunkt i sina praktiska erfarenheter sedan kunna påverka och förbättra utbildningen. Det kunde både förbättra studiemotivationen och underlätta deras senare inträde på arbetsmarknaden. Vpk har vid flera tillfällen i riksdagen slagit vakt om den förpraktik som krävts för viss utbildning, exempelvis förskollärarutbildning. I en rapport från arbetsgruppen för utredning av vissa praktikfrågor sägs gällande förpraktik, att sådan är förknippad med både för och nackdelar. Fördelen är att den sökande får en mer konkret uppfattning av den arbetsmiljö inom vilken utbildningsyrket skall utövas. Nackdelarna menar man är osäkerheten om praktikanten kommer att antas till utbildningen, och man redovisar att av 7 219 sökande antogs 1 263 till utbildning. Vi menar att detta i stället bevisar att en stor del av dessa praktikanter utnyttjas som reguljär arbetskraft inom ett bristområde. Svenska kommunalarbetareförbundet, som organiserar personalen, har påtalat orimligheten i att en så stor andel av de verksamma är praktikanter. Förbundet redovisar att inom loppet av ett år tog 3 200 barnstugor, som omfattades av sammanräkningen, emot 11 000 elever och 8 700 praktikanter. Under en och samma aprildag 1973 arbetade på barnstugorna 2 500 elever och 4 000 praktikanter. Förbundet gör till detta reflexionen: det är bra att barnstugorna ställer upp i utbildningssyfte, men när man vet att barnstugornas anställda vid detta tillfälle inte var fler än 21 500, blir man fundersam och ställer frågan, om elever och praktikanter på sina håll bara är billig arbetskraft för kommunerna. Den frågan är befogad. Frågan är också, om situationen är bättre i dag. Antalet praktikanter borde naturligtvis stämma något så när överens med utbildningsmöjligheterna. Med erfarenheten inom min fackliga verksamhet av hur många, inte bara ungdomar, som utnyttjats genom användandet av begreppet praktikant finns misstanken att detta utnyttjande kan sättas i system, om man försöker komma till rätta med ungdomsarbetslösheten med praktiktjänster. För att förhindra detta utnyttjande har vi i motionen yrkat att allt praktikantarbete skall avlönas enligt principen lön efter utfört arbete. Det borde vara en självklarhet att arbete, oavsett vem som utfört det, skall värderas lika. Risken finns att ungdomar med en godtyckligt låg ersättning får en negativ inställning till arbetet som sådant. Vi är därför inte nöjda med det svar utskottet gett. Visserligen har ett avtal träffats mellan statens avtalsverk och de statsanställdas organisationer, men detta löser endast en ringa del av problemet. På den kommunala och den enskilda sektorn hänvisas till att förhandlingsinitiativet åvilar parterna själva. Men de ungdomar det gäller har inte någon facklig anknytning. och då finns det ingen som bevakar deras intressen. Därför borde initiativet komma från regeringen.